Herr talman! Herr Gustafsson gillade inte att mitt parti — som han sade — politiskt ockuperade den fråga det här gäller. Det är naturligtvis inte fråga om någon politisk ockupation av en stor fråga. Han gillade inte heller att detta stora problemkomplex skulle diskuteras nu. Han ansåg inte att principfrågorna hörde hit. Jag har en rakt motsatt uppfattning. Var skall man egenligen annars diskutera sådana här frågor med stor principiell räckvidd och som sysselsätter de flesta människors tänkande i dag, om inte just i riksdagen i samband med behandlingen av frågorna om anslag till polisen? Jag tycker att det helt enkelt är vår skyldighet att ta upp sådana frågor till en ordentligt belysande och genomgripande debatt. Och det kommer i varje fall jag att fortsätta med — jag hoppas att första kammaren inte har någonting emot detta. Det var två röda trådar i mitt anförande som jag hoppas att kammarens ledamöter observerade. Den ena var att jag ville understryka, inte regeringens fel utan regeringens ansvar. Den andra var att jag ville belysa utvecklingen på brottsområdet mot bakgrunden av den antidemokratiska aktivitet som bedrivs i Sverige och som får ett alltför stort utrymme i våra massmedia. Det var i detta sammanhang som jag drog vissa slutsatser av sambandet mellan vissa av regeringens uttalanden och en del av dessa tendenser, som herr Geijer fullt förklarligt inte tyckte så särskilt mycket om. För att använda herr Geijers egen vokabulär skulle jag vilja säga: Snälla herr Geijer, jag har inte gjort gällande att det här är fråga om något slags konspiration som kan jämföras med den konspiration som den socialdemokratiska regeringen till äventyrs skulle hålla på med när det gäller näringslivet. Konspiration förutsätter — så mycket har jag lärt mig — i varje fall en målmedveten avsikt att åstadkomma någonting. Jag vill långt ifrån göra gällande — det skulle vara grymt orättvist och felaktigt — att det skulle föreligga något slags avsikt från regeringens sida att uppnå den effekt som jag här påtalat. Jag skall be att få upprepa vad det här är fråga om.

Lika väl som dessa internationella grupper anses vara berättigade att riva ner system som de med rätt eller orätt ogillar, lika väl borde vi — menar man — här i Sverige ha rätt att använda utomparlamentariska, antidemokratiska, antirättsliga medel för att få det samhälle bättre som vi tycker är uselt. Det är dessa paralleller jag har vågat dra. Jag tror att de är berättigade, och rege ringen bör vara medveten om att dessa förhållanden finns i sinnevärlden. Det borde leda till försiktighet när man tar ställning så klart som man i vissa fall har gjort. Jag frågade vilka åtgärder skrivelsen från rikspolisstyrelsen hade föranlett. Den är för närvarande föremål för beredning och remissbehandling, fick jag veta. Jag hoppas verkligen att behandlingen leder till resultat. Inte mindre än ett 30-tal författningar berörs. Det gäller sådana bestämmelser som att polismyndighet skall vara behjälplig med att utbetala belöning för dödande av säl eller kontrollera förteckningar över nedlagda älgar eller hjälpa kommunerna med att klara av uppbörd av ogulden hundskatt och annat sådant. Det är en grotesk disproportion att polisen skall syssla med ärenden av detta slag när vi vet hur det ser ut i vårt samhälle i dag. Jag hoppas verkligen att remissförfarandet kommer att leda till snabba åtgärder från regeringen. Den brukar ju göra gällande att den är handlingskraftig, i varje fall i andra sammanhang. Jag vill också upprepa att jag inte har någonting emot humanisering av kriminalvården. Tvärtom, denna humanisering bör fortsätta. Men det är en åtgärd som får effekt på lång sikt, liksom många andra av de åtgärder man sysslar med också får effekt på lång sikt. Vad som nu gäller är att lösa problem som är aktuella i samhället i dag och som många människor upplever som hot mot deras egen trygghet till liv och egendom.

Herr talman! Herr Bohman kom i slutet av sitt anförande alldeles uppenbart in på vad som kommer att diskuteras efter föredragningen av punkten 17, därför skall jag inte beröra det nu.

Det är trots allt utskottsutlåtandet som vi i dag skall diskutera. Sedan vill jag säga till herr statsrådet och chefen för justitiedepartementet att hans siffror i viss mån var mycket intressanta. Jag tycker dock inte att det finns tillfredsställande logik i hans uttalande om att det absolut inte finns resurser för att skaffa de två helikoptrar som vi har velat ha. Han sade nämligen samtidigt att det är belagt att helikopterspaning är ett mycket bra sätt att klara trafikövervakningen. Borde man inte, herr statsråd, då dra den slutsatsen att om polisen får två helikoptrar som kostar 1150 000 kronor så kan några av de polismän som nu sysslar med trafikövervakning på annat sätt i stället avdelas t.ex. för att stå på post i Stockholms tunnelbanestationer? Jag tycker nog att enkel logik talar för att det skulle kunna bli på det sättet. Jag vet att personal inom polisväsendet behöver friställas för många uppgifter, och just när det gäller trafikövervakning tror jag att motorfordon och framför allt helikoptrar därvidlag har en stor uppgift att fylla. Jag fattade, som sagt, inte riktigt logiken i herr statsrådets resonemang på den här punkten — det är möjligt att den finns, väl dold. Jag vidhåller yrkandet.

Herr talman! Statsrådet Geijer berörde i sitt inlägg en del stora allmänpolitiska frågor i diskussion med herr Bohman, och dem skall jag inte lägga mig i. Statsrådets anförande innehöll också vissa detaljer, och där kan jag kanske få framföra någon synpunkt. Statsrådet Geijer sade att det var en idyllisk tillvaro när det fanns fotpatrul Anslag till polisväsendet, m.m. lerande poliser och att poliserna i bilar är kolossalt mycket effektivare. Det är alldeles riktigt. Jag har också haft tillfälle att följa en polisbil på natten och höra hur den blir kallad än hit och än dit och hur snabbt den kan komma till olika platser. Jag har emellertid också tyckt mig kunna konstatera att polismännen i bilen färdas så fort att de inte upptäcker vad som händer i kvarteren. De kommer snabbt, om de blir kallade, men det finns så mycket som de far förbi. Jag hade tillfälle att ta upp den här diskussionen litet grand när vi hörde representanter för polisen inför utskottsavdelningen. Jag fick också klart för mig att det fortfarande finns fotpatrullerande poliser i vissa områden. Det är vi fullt på det klara med. Men för drygt tio år sedan när polisens verksamhet diskuterades satsade man på kvarterspoliser, som lärde känna kvarteren helt och hållet och de människor som bodde där. De skulle över huvud taget lära känna de förhållanden som existerade där. Jag tror att man nu har glömt bort litet av det som man då tyckte att man hade lärt sig. Jag tror att man kanske får lov att gå tillbaka till detta resonemang och satsa litet mera på den tanken. Man kan givetvis ha delade uppfattningar om detta, men jag tror dock att det ligger något i resonemanget.

Herr talman! Säkert tycker det stora flertalet av kammarens ledamöter — även de flesta av dem som nu befinner sig i kammaren — att debatten i dessa frågor borde vara slut. Jag kunde för min del ha nöjt mig med att liksom en del av mina partikamrater här gjorde instämma i det anförande som vår gruppledare, herr Gösta Bohman, har hållit. Men frågan om ordningens upprätthållande i vårt land är väl ändå så viktig att det kan vara berättigat att säga några ord utöver vad som redan har sagts. Jag vill först rikta mig till utskottets talesman, herr Birger Andersson, som på nytt plockade fram den uppfattning som vissa ledamöter av riksdagen hade när polisen förstatligades och statspolis infördes. Vi tycker att vi har hört det resonemanget förr. Jag tror att jag tidigare har ställt den fråga som jag kan ställa även nu: Hade inte vissa socialdemokrater vid den tidpunkten samma uppfattning som högerns ledamöter? Även om det skulle vara såsom utskottet framhåller att stegringstendensen i fråga om det totala antalet brott mot brottsbalken under år 1969 har brutits och övergått i en viss minskning, har åtminstone Stockholmspolisen för sin del bestämt bestritt att någon minskning har skett. Jag skulle kunna redovisa ett flertal uttalanden om detta från ordningsmakten i Stockholm. Att siffrorna i vissa fall visar en minskning beror på en omläggning av statistiken. När man dessutom är tvingad att avskriva 60 procent av de anmälda brotten utan att man nämnvärt har klarat upp dem, tröttnar folk på att göra polisanmälan. Oavsett om påståendet att antalet brott har minskat något är riktigt eller inte är väl alla medvetna om att situationen är allvarlig. Samhället försöker att skapa trygghet för människorna i olika situationer under vår livstid, under sjukdom, arbetslöshet och ålderdom genom pensioner och socialförsäkring. Men när det gäller tryggheten till liv och egendom har de som makten har att besluta och bestämma i hög grad misslyckats. Faran för allmänheten från dem som inte drar sig för att utföra brottsliga gärningar har ökat enormt under de senaste tio åren, vilket redan har påtalats i debatten. Statistiken visar över hela landet en väsentlig ökning av de grova våldsbrotten. Rikspolisstyrelsen har i ett sammanhang redovisat att ökningen av antalet grova våldsbrott i vissa områden inte är mindre än 40 procent på ett år. Utanför de tre storstäderna ökade an Våldet har blivit allt grövre och hänsynslösare, och de människor som kommer ifrån våld och misshandel med livet i behåll har ofta blivit så illa åtgångna att följden blir långa lidanden, sjukhusvistelser och kanske invalidisering för hela livet. De som utövar det grova våldet och misshandeln av oskyldiga människor återfinns allt längre ned i ålderklasserna. Det finns numera förövare av mycket grova våldsbrott som inte är mer än 12—13 år. Som ett exempel på vad som kan inträffa i våldets Sverige kan anföras hur några 16—18-års ynglingar i Göteborg sparkade och slog ihjäl en 63-årig man som var fullständigt oskyldig och för dem okänd. I Karlstad inträffade en liknande händelse. Den som där fick offra sitt liv genom sparkar och slag var 70 år gammal. Ynglingarna som utförde det mordet var i samma ålder som de i Göteborg, och offret var för våldsmännen lika okänt som i Göteborgsfallet. I båda fallen uttalade dessa våldsungdomar att de utförde dessa gärningar bara för nöjes skull. Ja, det är möjligt att sociala åtgärder kan sättas in mot sådana här ungdomar, men det är säkert inte så lätt när det gäller personer som i så unga år visar sådana anlag. Brottslingar av det här slaget blir snart uppspårade, men ordningsmakten är inte tillräckligt rustad när det gäller att spåra upp brottslingar och banditer i allmänhet. Vi får ofta läsa om vilket stort antal brott som en enskild brottsling eller en liga kan hinna utföra innan brottslingarna blir uppspårade. För inte så länge sedan kunde man läsa om en liga i Stockholmstrakten som stulit omkring 200 bilar till ett värde av 2 miljoner kronor. Det är en långt ifrån tillfredsställande ordning, som jag redan har sagt, att 60 procent av alla anmälningar om stölder i Stockholm avskrivs. I de flesta fall har knappast nå gonting uträttats för att den skyldige skall upptäckas. Den ökade brottsligheten, den låga uppklarningsprocenten och det förhållandet att det inte finns tillräckligt med arbetskraft för en effektiv brottsbekämpning är en märk fläck på vårt land och den välfärd som man här brukar tala om. Det må finnas delade meningar om vad ett ökat antal poliser kan betyda för att råda bot på dessa förhållanden — herr Birger Andersson må ha vilken uppfattning som helst i det avseendet — men det föreligger nu ett klart bevis för att resultat verkligen uppnås när ökade personella resurser sätts in för att spåra upp brottslingar. Detta belyses klart av händelserna på narkotikafronten.

Även om narkotikabrottsligheten inte därmed bringats till sin lösning sitter genom denna ökade aktivitet många narkotikabovar inom lås och bom. Men trots detta resultat erkännes att narkotikamissbruket och den brottslighet som följer i dess spår alltjämt är oroande. Inom moderata samlingspartiet har vi konstaterat att den utökning av antalet polistjänster som föreslås i statsverkspropositionen är otillräcklig. Det kan inte vara luftsiffror som kommer från länsstyrelserna och från rikspolisstyrelsen. Moderata samlingspartiet har liksom de övriga båda oppositionspartierna väckt partimotion med krav på ett ökat antal polistjänster. Vi föreslår, som redan sagts i debatten, 300 nya polistjänster, 40 kvalificerade biträdestjänster och en ökning av anslaget med 10 miljoner kronor. Detta är långt ifrån vad länsstyrelserna föreslog och även långt ifrån rikspolisstyrelsens förslag, som innebär 977 nya tjänster, av vilka 775 skulle vara polismän. Det framhålls att Anslag till polisväsendet, m.m. polisens resurser ökat i mycket stor utsträckning. Men departementschefens förslag skiljer sig i mycket hög grad från länsstyrelsernas förslag, rikspolisstyrelsens förslag och t.o.m. det förslag moderata samlingspartiet lägger fram. Länsstyrelserna och rikspolisstyrelsen är väl ändå inte några lättsinniga instanser som föreslår hur som helst, och den begäran som görs från moderata samlingspartiets sida är mycket rimlig. Det finns all anledning att riksdagen antar detta förslag. Herr talman! Jag ber att få instämma i det yrkande som redan framställts av herr Kaijser.

Herr talman! Jag vill endast lägga ett enda litet kol på denna brasa genom att anföra ett exempel. I fjol var det vid midsommartid på en plats i Dalarna, som är mycket starkt besökt, ett — om jag får använda ordet — sådant busliv där folk var församlade att polismännen inte ens kunde ge sig in i detta område, trots att de var närvarande. De kunde inte göra det, kanske inte för faran för deras liv, men på grund av risken att bli misshandlade. I samband med detta begärde länspolischefen i Kopparbergs län att förstärkning skulle skickas, men det fanns ingen polis att få. Såvitt jag vet har länspolischefen efter denna händelse sänt en särskild skrivelse till rikspolisstyrelsen med begäran om åtgärder så att man åtminstone för kommande år skall kunna förhindra ett upprepande av sådan verkligt farlig verksamhet som då ägde rum. Jag ville nämna detta i debatten i dag för att ytterligare understryka de krav som reses från vårt håll.

Herr talman! Jag tog vid fjolårets riksdag upp frågan om regeringsrättens arbetsbörda. Förhållandet var då sådant att regeringsrätten hade en så stor balans att man skulle ha arbete under ett år med denna även om man inte fick in ett enda nytt ärende. I - interpellationsdebatten «svarade justitieministern att man genom inrättandet av ytterligare en administrativ domstol skulle lätta regeringsrättens arbetsbörda. Förhållandena är i dag desamma som för ett år sedan. Regeringsrättens balans per den 31 december var 6 170 mål mot 6 213 ett år tidigare. Man har under året avverkat 5 181 mål, och det har kommit in 5 138. Man ligger alltså ett år efter, och för att komma i kapp fordras att det inte kommer in ett enda mål under året. Jag kan alltså konstatera att detta otillfredsställande förhållande, vilket även erkänts såsom otillfredsställande av Kungl. Maj:t, ännu fortfar och att det inte görs någonting åt det. Det är ju inte likgiltigt vare sig för sammanslutningar, kommuner eler enskilda medborgare hur fort de får sina mål avgjorda i regeringsrätten. Det fordras naturligtvis en personlig insats för att lösa dessa problem, men så svårt borde det väl inte vara. Man kräver ju i det svenska samhället att näringslivet skall vara effektivt. Man kräver att de statliga bolagen skall arbeta effektivt. Skall man då inte också kräva att förvaltningsdomstolarna skall arbeta effektivt, inte i första hand för deras egen skull utan för de människor som är beroende av dessa domstolars avgöranden? Jag vill uttryckligen hemställa till justitieministern att han gör någonting åt detta förhållande. Vi kan inte ha det så här år efter år, och man kan inte leva på Kungl. Maj:ts löften, utan det fordras handling.

Herr talman! Jag vill instämma i vad herr Berglund sagt. Regeringen har sedan många år sin uppmärksamhet riktad på frågan, som det brukar heta. Det föreligger också en del förslag till hur man skall komma till rätta med missförhållandena. Jag skulle i detta sammanhang vilja fråga justitieministern hur han ställer sig till tanken att göra en uppdelning av kammarrätten i två domstolar. Jag tror att en sådan uppdelning skulle öka effektiviteten i verksamheten på det planet. Bland annat skulle det bli större möjligheter att hålla muntliga förhör, vilket skulle vara av visst värde. Förslaget föreligger alltså, men jag Anslag till kriminalvården, m.m. har inte av årets statsverksproposition kunnat dra någon slutsats om man definitivt bestämt sig för att nu genomföra den planerade uppdelningen.
Herr talman! Jag vill i anledning av dessa frågor redovisa för kammaren att arbetet med att få en ny organisation av förvaltningsdomstolarna är i full gång. I det arbetet ingår också överväganden av hur kammarrättsorganisationen lämpligen skall utformas. Detta arbete har fortskridit så pass långt att jag tror mig här våga säga att en proposition skall kunna vara klar att föreläggas vårriksdagen 1971, med sikte på ikraftträdande den 1 januari 1972. Jag kan knappast i detta skede gå in på några närmare detaljer om övervägandena beträffande kammarrättsorganisationen, men det kommer väl att klarna inom rätt kort tid.

Herr talman! Stora delar av det avsnitt som nu skall behandlas rör kriminalvården i en eller annan form. Vid punkten 18, som berör fångvårdsanstalterna, har avgivits en reservation av de tre icke-socialistiska partierna. Vi har där sagt att huvudmålet för kriminalvården bör vara återanpassning i samhället. Med denna målsättning följer att man måste ägna särskild uppmärksamhet åt frigivningsplaneringen. Kriminalvårdsstyrelsens anslagsframställning har visat att resurserna för att på fångvårdsanstalt förbereda de intagnas frigivning är för knappa. De möjligheter som har anvisats, genom att för det här ändamålet tillfälligt använda tjänster under frivårdsanslaget tillgodoser inte på långt när behovet. Reservanterna har därför tillstyrkt att ytterligare 200000 kronor läggs till Kungl. Maj:ts förslag, att användas till fem assistenttjänster. Propositionens förslag om ytterligare samarbetsorgan kan medge endast en långsam utbyggnad av dessa vid några större anstalter. Enligt reservanternas mening har samarbetsorganen för idrottsoch bildningsverksamheten en sådan vikt att utbyggnaden bör ske i snabbare takt. Vi anser därför att ytterligare 100 000 kronor bör beräknas för ändamålet, enligt förslag i motionerna 1: 349 och II: 391. II: 231 om fyra nya tjänster som fångvårdspastorer. Den verksamhet dessa utför har — det är belagt — stor betydelse för såväl anstaltsbehandlingens innehåll som möjligheterna till återanpassning. För ändamålet bör man beräkna ytterligare 300 000 kronor i anslag. De här yrkandena innebär att under denna rubrik bör anvisas ett förslagsanslag av 229586 000 kronor mot av regeringen föreslagna 228 986 000 kronor. Herr talman! Jag kommer att yrka bifall till reservation a vid punkten 18. Herr talman!

Det kunde t.ex. finnas anledning att säga någonting om bakgrunden till KRUM:s inställning att avvisa förra årets riksdags beslut om bidrag till bl.a. KRUM. Jag utgår dock ifrån att avdelningens ordförande, herr Birger Andersson, kommer att ge information om detta, och jag avstår därför från att göra någon egen kommentar.

Herr talman! Kriminalitet, brott, straff, anstaltsbehandling, vård, frihetsberövande eller vård i frihet — alla dessa begrepp virvlar omkring ungefär som när man tömmer innehållet i en papperskorg i blåsväder. Dessa problem har stått i centrum för debatten sedan många år, och vi har under de senaste 10 till 15 åren upplevt många stadier, många patentlösningar har hunnit presenteras och förkastas, och debatten går vidare.

Jag skall inte försöka mig på någon djupare analys av problematiken — därför krävs det förvisso speciella kvalifikationer.

Det är också mot denna bakgrund vi måste se de yrkanden och förslag som ställts i några av de reservationer som fogats till utskottets utlåtande i detta avsnitt. Vi vet att kriminalvårdsstyrelsen är ett hårt belastat ämbetsverk, som har svårt att klara de rutinmässiga och löpande arbetsuppgifterna och där man har föga tid och möjlighet att ägna sig åt experiment, nytänkande, nyskapande, värderingar och utvärderingar — att pröva och förkasta. Med dessa fakta för ögonen föreslår vi i reservation a vid punkten 17 en uppräkning av medelsanvisningen till kriminalvårdsstyrelsen som skulle medge inrättande av ytterligare fem tjänster utöver vad Kungl. Maj:t föreslagit. Det kan naturligtvis invändas att detta ändå är otillräckligt. Vi är medvetna om det, men vi vill ändå med vårt förslag på ett klarare sätt markera rörelseriktningen, samtidigt som vi är övertygade om att den föreslagna förstärkningen ingalunda saknar praktisk betydelse. Det pågår dock en utvecklingsprocess inom kriminalvården i dag vad gäller anstaltsbehandling, rehabilitering och vårdinriktning som kräver ett so starkt engagemang från styrelsens sida soch som ständigt ökar den hårda ar betsbelastningen. Det är för att öka styrelsens möjligheter att ägna sig åt dessa betydelsefulla uppgifter som vi på denna punkt föreslår en uppräkning med 300 000 kronor. Jag går nu över till ett gammalt kärt tvisteämne, nämligen det förslag som vi även i år återkommer med om en parlamentarisk utredning om kriminalvårdens framtida utformning. När det gäller denna fråga känner vi till invändningarna — hänvisningarna till pågående utredningar framför allt — och utskottet avstyrker sedan motionsförslaget med den varken nya eller särskilt fantasifulla motiveringen, att enligt utskottets mening föreligger inte heller nu erforderligt underlag för att initiera en föreslagen utredning som skulle omfatta hela påföljdssystemet. När man läser denna korta, kärnfulla motivering, ler man ett igenkännande leende. Detta är förvisso en slitstark argumentering som sannolikt kommer att visa sig användbar åtskilliga år framöver, om inte riksdagen bestämmer sig för att gå över på en annan linje. Vi är tacksamma för det utredningsarbete som kommit i gång och pågår, det kommer säkerligen att avsätta resultat som en samlande utredning kan få stor nytta av. Vi anser emellertid att det inte kan vara nödvändigt att alla dessa utredningar som pågår och som ändå begränsar sig till vissa avsnitt av det stora problemkomplexet skall vara helt slutförda för att en allmän översyn skall sättas i gång. Här kan man verkligen tala om en kamp med tiden. Utredningar tar tid. Det är verkligen inte en dag för tidigt att vi sätter oss ned och försöker reda ut begreppen, försöker att dra upp riktlinjer som man kan ena sig om och rätta sig efter, både beträffande anstalternas utformning, behandlingsnormer och vårdformer — så långt det nu kan vara möjligt med det splittrade material man här har att röra sig med. Även om vi finner en samlad och framåtsyftande översyn brännande aktuell får därför inte reformarbetet försummas under den tid utredningsarbe tet pågår. Inte minst finner vi det angeläget att ökad uppmärksamhet ägnas frigivningsplaneringen, där vi anser att resurserna på fångvårdsanstalterna är helt otillräckliga. Jag förmodar att andra talare kommer att beröra detta, varför jag endast nämner det i förbigående som ett för dagen aktuellt område som behöver bättre tillgodoses. Samma är förhållandet när det gäller idrottsoch bildningsverksamheten vid anstalterna. För dessa båda områden begär vi en anslagsförstärkning med 200 000 respektive 300 000 kronor. Som jag tidigare framhållit finns det områden där planering och initiativ är påkallade oberoende av om en Öövergripande utredning kommer till stånd eller ej. Ett sådant initiativ vore, som vi även framhållit i vår motion, att utreda frågan om anläggningar av mera hemliknande karaktär för att möjliggöra en mera differentierad anstaltsvård. Vi anser att Kungl. Maj:t bör ge kriminalvårdsstyrelsen i uppdrag att närmare överväga denna möjlighet och komma med förslag. Låt mig avslutningsvis, herr talman, få säga att få områden i vårt samhällsliv är så observerade som just kriminalvården. Få områden har en sådan anknytning till mänskliga värderingar och en levande opinion som just detta. Låt oss också slå fast att på få områden är förvirringen så total som på detta område. Jag känner inte behov av att anklaga någon för att så är förhållandet — vi rör oss sannerligen inte här med någon exakt vetenskap. Varje försök att klargöra och analysera måste bli trevande och osäker. Ur denna osäkerhet måste vi ändå söka oss fram till större klarhet om de inbördes relationerna i begreppet brott och straff, men framför allt — när vi nu ändå rör oss med begreppet kriminalvård — om vad vi lägger in i begreppet ”vård”, hur vi definierar detta begrepp. Det är som jag ser det en central fråga. En av våra främsta specialister på behandlingsforskningens område i dag föreslår följande definition: ”Vård innebär en behandlingsmentalitet och ett behandlingsinnehåll.” Ett behandlingsinnehåll — den definitionen rymmer mycket. Det är på tiden att vi på allvar ställer frågan hur vi skall kunna fylla denna definition med ett levande innehåll. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till reservationerna a och b vid punkten 17.

Herr talman! Jag skall bara helt kort beröra ett par punkter i föreliggande utlåtande, nämligen punkterna 17 och 22. Återanpassning i samhället är ju målet för kriminalvården, men meningarna är delade om hur vi skall nå detta mål. Detta diskuteras just nu ganska livligt.

Vi lever i ett samhälle där omvärderingar sker. Behandlingen i dag bygger till stor del på gamla värderingar. Jag är väl medveten om att det pågår utredningar och att det även på annat sätt bedrivs arbete för att göra förbättringar — helt naturligt gör det det — och att man här söker finna nya vägar. Men jag tror ändå, som herr Per Jacobsson framhöll, att tiden nu är inne för att tillsätta en parlamentarisk utredning som mycket noga går igenom hela detta stora område, nämligen kriminalvården. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation b. Frivillig kontaktverksamhet är av stor betydelse för dem som vistas på anstalt. Den är viktig för att göra tillvaron drägligare under den tid då den Anslag till kriminalvården, m.m. intagne vistas på anstalt, men den är också förberedande och jämnar vägen för den frigivne den dag då han kommer ut från anstalten. Det kan ur många synpunkter vara en svår dag att så att säga komma tillbaka, men har man då de kontakter det här gäller finns det större förutsättningar att det skall gå bra. Anpassningen i samhället måste alltså påbörjas under anstaltstiden. Bidrag kan utgå till kontaktverksamhet, och jag är mycket glad över att det råder enighet om att möjligheter till bidrag skall finnas. Men jag tycker också att det inte bör uppställas regler som försvårar arbetet. Bidrag kan utgå till lokala organisationer, men för att bedriva en lokal verksamhet fordras också en central organisation — det är vi alla här i kammaren så väl medvetna om i andra sammanhang. Det bör därför inte vara så stelbent att bidrag inte kan utgå till centralt organiserade insatser. Vi är alla väl medvetna om det motsatsförhållande som har rått gentemot en av de organisationer som sökt bidrag. Jag hoppas innerligt att dessa motsättningar skall kunna biläggas. Alla har här — jag poängterar det — samma målsättning, nämligen att hjälpa med kontakter och att skapa förutsättningar för återanpassning. För detta fordras både lokala och centrala insatser, och jag hoppas att det under nästa budgetår skall kunna öppnas vägar för en sådan bidragsgivning.

Herr talman! I motionerna I: 664 och II: 808 har vi tagit upp bostadsoch yrkesutbildningsfrågorna för frigivna. Båda dessa frågor är av vital betydelse för de frigivnas möjligheter att återanpassas i samhället. När internen lämnar anstalten sägs det klart ifrån att han inte får umgås i kriminella kretsar — gör han det kan han tas in på nytt. Men förutsättningen för att han inte skall hamna i sådana kretsar är att han har arbete och en god bostad i en bra miljö. Enligt motionärernas mening kan ett kategoriboende för de frigivna inverka negativt. Vi hyser i det avseendet en viss oro för de nu framväxande frivårdshotellen. Vi skulle hellre ha sett att man satsat kraftigare på att skaffa moderna bostäder åt de frigivna. Utskottet har i sitt utlåtande sagt att de frågor som vi tagit upp i våra motioner kan aktualiseras på nytt i samband med den föreslagna försöksverksamheten i Sundsvallsdistriktet. Jag vill understryka att det är nödvändigt att frivårdshotellen och inackordering i familjemiljö kompletteras med en kraftigare satsning på att skaffa egna bostäder åt de frigivna.

Herr talman! I anslutning till den här punkten kan det vara anledning att göra några mera allmänna reflexioner rörande regeringens handlande på kriminalvårdsområdet under en följd av år. Till att börja med må framhållas att det i princip torde råda allmän enighet om att åtgärder mot brottslighet i olika former bör tillerkännas en mycket hög prioritet. Det gäller då både åtgärder av förebyggande slag och åtgärder som syftar till att rehabilitera dem som glidit in på brottets bana. Emellertid måste man konstatera att vad som i dessa avseenden genomförts av regeringen är helt otillräckligt. Folkpartiet har här år efter år tagit initiativ och framlagt förslag om mera effektiva åtgärder, men vi har tyvärr inte haft makt att genomföra dem. Som oppositionsparti har vi inte haft tillgång till den statliga utredningsoch förvaltningsapparaten, men vi har i många fall kunnat stödja oss på förslag från den ansvariga fackmyndigheten, kriminalvårdsstyrelsen. Våra förslag har i första hand koncentrerats till en förstärkning av frivårdsorganisationen och ökade insatser på forskningsområdet. Förslagen har emellertid konsekvent avslagits. Justitiedepartementets handlingsprogram på det här området ställs nu i bjärt belysning av en utredning som departementet självt nyligen offentliggjort. Den är utförd av en arbetsgrupp inom departementet och utgör en prognos för brottslighetens utveckling under åren 1970—1975. Resultaten av undersökningen är beklämmande. Man räknar med att under den anförda perioden våldsbrotten kommer att öka med 20 procent, tillgreppsbrotten med 21 procent, bedrägeribrotten med 28 procent och övriga brottsbalksbrott med 19 procent. Beträffande trafiknykterhetsbrotten beräknas en ännu starkare ökning, 29 procent. Såsom tidigare i dag har framhållits är basnivån för denna beräkning hög. Det är sålunda inte några låga tal, som man här utgår från när det gäller brottslighetens ökning. Arbetsgruppen har klart utsagt att denna prognos bygger på förutsättningen av en i stort sett oförändrad kriminalpolitik under perioden. På ett sätt är detta det mest oroande i denna fråga. Man lägger här ned ett stort arbete på att räkna ut hur stor belastningen enligt gällande ordning kommer att bli på domstolar, kriminalvårdsanstalter och andra samhälleliga organ på detta område, men samtidigt underlåter man att göra effektiva insatser för att böja kurvan åt det andra hållet. Det kan inte vara riktigt att bara konstatera en sådan utveckling och följa med i anslagen allteftersom behovet, d.v.s. brottsligheten, ökar. Under valår brukar regeringens intresse för denna sektor öka. Vi har kanske även i år att vänta ett eller annat utspel, som kan åberopas i valrörelsen. En del sådant finns med även i den huvudtitel som vi nu behandlar. Sålunda har t.ex. frivården här fått en relativt hygglig ökning av sin kader, men det är bara fråga om en reparation av tidigare års försummelser. Det är effektiva, långsiktiga insatser som behövs. Dessa lyser med sin frånvaro, vilket också framgår av den under se nare år starkt stigande brottskurvan. Det förefaller som om de inte obetydliga resurser som har nedlagts på prognosarbetet i stället borde ha'satts in på ett konstruktivt reformarbete, som givetvis bör baseras på grundliga forskningar på detta i vetenskapligt avseende tyvärr alltför litet bearbetade område. Liksom på många andra områden torde en stark satsning på konstruktiva lösningar kunna ge god utdelning även i ekonomiskt avseende såväl för statsmakterna som för samhället i dess helhet. En fördel kan den gjorda prognosundersökningen ha. Den kan tjäna såsom material vid en jämförelse med det faktiska utfallet i fortsättningen. Den som har ansvaret för kriminalpolitiken i framtiden — vem det nu kan bli — kan väl med en viss rätt betrakta det som en framgång om kurvan håller sig under den prognostiserade. Det vore enligt min uppfattning mera tilltalande om siktet kunde inställas på en reduktion av den nuvarande nivån för brottsligheten, inte på en långsammare ökning än den som arbetsgruppen inom departementet har bedömt såsom sannolik. Vad gäller de nu aktuella frågorna kommer jag, herr talman, att ansluta mig till reservationerna a och b vid punkten 17 samt a och b vid punkten 18.
Herr talman! Jag tycker nog att herr Alexanderson har sett litet väl negativt på våra ansträngningar i departementet att söka bygga ut särskilt frivårdssektorn. Den förskjutning som speciellt under de allra senaste åren har inträtt i relationen mellan kriminalvård i form av anstaltsvård och kriminalvård i frihet har allmänt uppfattats — som även herr Alexanderson har givit uttryck åt — såsom någonting värdefullt och positivt. Det råder knappast några delade meningar längre på den punkten. Anslag till kriminalvården, m.m. Prioriteringen av olika anslagsändamål inom kriminalvårdsavsnittet i årets statsverksproposition svarar helt mot denna faktiska förändring. Den svarar också, menar jag, rätt väl mot hur en alltmer informerad och medveten opinion ser på dagens kriminalvårdsproblematik. Jag har bedömt det så att stöd och hjälp åt människor som undergår skyddstillsyn eller som har frigivits från fångvårdsanstalt i nuvarande läge är angelägnare än varje annan kriminalvårdande uppgift. En väsentlig satsning på frivården föreslås därför i propositionen. Av särskilt intresse är det s.k. Sundsvallsprojektet, som tidigare i dag har omnämnts här i kammaren och som herr Kaijser var intresserad av. Jag förväntar mig också att det skall ge intressanta erfarenheter till ledning för det fortsatta reformarbetet. Med detta ställningstagande har det i en budget, som präglas av stark återhållsamhet med statens utgifter, varit oundvikligt att en hel del i och för sig önskvärda och betydelsefulla medelsbehov, både hos kriminalvårdsstyrelsen och inom anstaltsvården, tills vidare fått stå tillbaka. Jag vill i detta sammanhang erinra om vad jag på denna punkt anfört i inledningen till statsverkspropositionens kriminalvårdsavsnitt. Den tiden är förbi när anstaltsvård och frivård var två behandlingsformer som fungerade oberoende av varandra. Så förhåller det sig inte längre. Varje åtgärd på anstaltssidan återverkar numera på frivården, och varje resursförstärkning av frivårdssektorn kommer också anstaltsvården till godo. Det är inte längre så att frivården kan betraktas som enbart ett komplement till anstaltsvården eller som en aktivitet i anstaltsvårdens förlängning. Snarare växer sig den insikten allt starkare att det är frivårdssynpunkterna som bör vara utslagsgivande och normerande för anstaltsvårdens utformning och innehåll. Frivården bör flytta in på anstalterna och börja för de intagna redan under deras anstaltsvistelse. Det är ett konsekvent uttryck för denna uppfattning när jag i departementschefsanförandet under frivårdens förvaltningsanslag har uttalat att frivårdstjänster kan komma att i viss utsträckning utnyttjas för frigivningsarbetet på anstalterna. Beträffande reservationen b under punkten 17 vill jag framhålla följande. I kriminalvårdsstyrelsens ledning ingår från den 1 juli 1969 företrädare för bl.a. riksdagen. De två stora utredningarna på kriminalvårdens område, fångvårdens byggnadskommitté och kommittén för anstaltsbehandling inom kriminalvården, har ett framträdande parlamentariskt inslag. Vid sidan härav pågår ett antal utredningar och undersökningar om kriminologisk forskning, om kriminalitetsprognoser, om datastyrt informationssystem, om programbudgetering och om andra rationaliseringsoch organisationsfrågor. Inom strafflagstiftningen bedrivs arbetet med sikte på skilda partiella reformer av stor betydelse och räckvidd. Jag är för egen del inte övertygad om att något väsentligt skulle vara att vinna genom en större hela det vidsträckta området övergripande utredning. Det fortsatta planeringsoch utvecklingsarbetet bör i stället enligt min mening liksom hittills bedrivas i olika specialistorgan, de viktigaste med fast parlamentarisk förankring och under insiktsfull lekmannainsyn, Arbetet bör organisatoriskt sammanhållas inom justitiedepartementet. Här har i debatten tagits upp en detalj som jag något vill beröra, nämligen frivårdshotellen, vilka på sina håll har kritiserats innan de ännu i egentlig mening har kommit ut i levande livet och några erfarenheter av dem kunnat dras. Dessa hotell är inte avsedda att vara några permanenta organ som skulle kunna innebära en kategorisering i boendet. Vi vet emellertid att bostadsbristen på många orter är sådan att det inte går att omedelbart skaffa de frigivna en lämplig bostad, och hellre än att de skall försvinna ut i periferin och kanske hamna i sina gamla miljöer har vi menat att det måste vara av värde att de har någonstans att ta vägen, där det också finns kontaktmöjligheter. Vi tror därför att dessa hotell kommer att fylla en funktion. Herr Alexanderson nämnde de prognoser som har utarbetats inom departementet beträffande brottslighetens utveckling. Jag vill nu bara framhålla att naturligtvis alla sådana prognoser är behäftade med brister. Det är emellertid ett experiment. Det bygger på gällande lagstiftning och tillgängliga resurser, men man får kanske inte dra alltför vittgående slutsatser av detta försök. Beträffande forskningen, som herr Alexanderson också uppehöll sig vid, kan det noteras att vi föreslår en ökning av anslaget från 300 000 till 400 000 kronor och att vi hoppas mycket på den forskning som skall bedrivas inom ramen för de möjligheter denna anslagshöjning ger.

Herr talman! Såsom framgick av mitt tidigare yttrande är jag helt ense med justitieministern om att man framför allt skall satsa ytterligare på frivården och frivårdsorganisationen. Jag har också erkänt att det gjorts en kraftig förstärkning på detta område i årets statsverksproposition. Jag betraktar det emellertid närmast som ett bifall i efterskott, vilket ofta händer på olika områden, till de motioner som folkpartiet under en följd av år har lagt fram. Något liknande är fallet med den kriminologiska forskningen. Man har så småningom, men efter mitt omdöme alltför sent, kommit i gång och understött den något så när effektivt. Vad beträffar frivårdsorganisationen kan det emellertid finnas anledning att ytterligare framhålla att vad som gjorts under exempelvis den senaste femårsperioden dock inte är mer än att man håller ungefär jämna steg med ökningen av antalet fall av skyddstillsyn. Vår mening med den av oss föreslagna ytterligare satsningen på frivården är att man inte bara skall föra över flera fall till frivård, utan framför allt att man skall göra en mer intensiv insats i varje särskilt fall. Där brister det enligt min uppfattning rätt mycket i det svenska systemet, särskilt om man jämför med förhållandena utomlands. I de anglosaxiska länderna och även i många andra länder gör man en avsevärt mer intensiv insats i de enskilda fallen. Jag tror att även ekonomiska skäl talar för ett sådant tillvägagångssätt, i varje fall så till vida att man inte behöver hysa några särskilda farhågor för ekonomin om man vill gå över på den linjen. Under de fem senaste år för vilka det finns någon statistik ökade antalet skyddstillsynsfall med ungefär 50 procent. Det är i stort sett samma ökning som man gjort i fråga om kvalificerade tjänster på skyddskonsulenternas område. Den ökning som skett där ligger emellertid till mer än hälften på årets statsverksproposition och är sålunda ännu inte genomförd.

Herr talman! Redan i mitt första anförande i dag där jag gjorde ett allmänt uttalande om vad jag anser om justitieministerns proposition framhöll jag det värdefulla i den ökade satsningen på frivård och stöd åt dem som står i begrepp att lämna fångvårdens slutna anstalter och skall slussas ut i samhället igen. Jag tror att det är en riktig satsning. Till de strävandena bör det yrkande hänföras som är framfört i reservation a vid punkten 18, och jag kommer att yrka bifall till denna reservation. Jag kommer också, herr talman, att yrka bifall till reservationen vid punkten 21, som gäller den kriminologiska forsk ningen. Den frågan har ju också diskuterats här, och jag skall inte gå in på den närmare. Jag vill bara påpeka att vi yrkar att man särskilt skall försöka studera allmänpreventionens betydelse. Samhället handlar nu mycket i blindo, och i en del åtgärder tycks man bara vilja ta hänysn till individualpreventionen. Men rätt vad det är stiftar vi lagar som till hela sin natur är sådana att de tar mera hänsyn till allmänpreventionen. Jag tänker t.ex. på straffhöjningarna i samband med narkotikalagstiftningen förra året. Vi har inte anslutit oss till reservation b vid punkten 17, som gäller frågan om en parlamentarisk utredning just nu. Jag är fullt på det klara med att det kan komma att behövas en parlamentarisk utredning som tar upp detta ärende i hela dess vidd. Men jag tycker det är riktigare att avvakta de utredningar som just nu pågår och som till stor del sysslar med det material som skulle bli föremål för undersökning av en sådan parlamentarisk utredning. Jag sade redan förra året att det är sannolikt att det, som utskottet också skriver, inom en inte alltför avlägsen framtid kommer att bli nödvändigt med en sådan utredning. Jag tror emellertid att det är riktigt att vänta med den nu.

Herr talman! Vi är i rätt stor utsträckning eniga när det gäller kriminalvården. Men på vissa punkter går meningarna isär, och det är väl i och för sig inte så märkvärdigt. En del vill ha mer än vad regeringen ansett det möjligt att för tillfället ge, och avvägningsfrågor är ju ofta rätt kinkiga. Några principiella åsiktsskillnader föreligger inte, utan det är som sagt bara i vissa detaljfrågor som meningarna går isär och reservationer föreligger. Kungl. Maj:ts förslag beträffande kriminalvården innebär att tillgängliga resurser prioriteras till frivårdssidan. Detta är inte något politiskt utspel, som herr Alexanderson tydligen trodde, utan det är någonting som så att säga har legat i tiden. Det är ett önskemål från kriminalvårdsstyrelsen, även starkt understruket vid flera tillfällen av utskottsmajoriteten. Mot att man nu prioriterar frivårdssidan borde i princip ingen invändning kunna göras. Därav följer med nödvändighet en viss kärvhet mot andra sektorer. Man kan inte ge samma åt alla. Prioritering innebär ju att något får gynnas på andras bekostnad. När motivet är så vagt som det har byggts upp i motionerna och i reservationen a, får väl folkpartirepresentanterna i utskottet finna sig i sin minoritetsställning. Det har inte varit möjligt att tillmötesgå även de önskemål som där har förelegat. Den andra frågan som föranlett oenighet gäller det åter framförda förslaget om en parlamentarisk utredning. Utskottsmajoriteten har erinrat om pågående utredningar, på både byggnadsoch anstaltsvårdssidan, och om åtgärderna för att planera forskningen. I motionerna begärs en utredning som enligt ordalagen skulle bli en ny kombinerad strafflagsberedning och vårdutredning. Reservationen är något mer modifierad i sin utformning. Det väsentliga är dock att enligt majoritetens mening finns inte tillräckligt underlag för en utredning av den typ som reservanterna förordar. Det kan under alla förhållanden vara värt att avvakta vad man kan få ut av de nu sittande utredningarna innan ett summeringsförsök börjar. Jag vill också påstå att det än så länge är svårt att utläsa viljan hos den s.k. ”levande opinion” som apostroferas i reservationen. Den sakliga innebörden att vi skall ha en kriminalvårdspolitik som stämmer med medborgarnas värderingar är ju en ren självklarhet. Punkt 18 rör sig om frigivningsplaneringen, samarbetsorganen och tjänster för fångvårdspastorer. I fråga om frigivningsplaneringen skulle jag vilja påstå att endast nyanser skiljer och att reservanterna i stort är tillgodosedda genom att frivårdspersonal används även för frigivningsplanering på anstalt. Även i fråga om samarbetsnämnderna föreligger en principiell enighet. Sedan vissa missförstånd undanröjts kvarstår bara en bedömning av takten för utbyggnaden som av båda sidor anses böra ske etappvis. Där är vi åter tillbaka till prioriteringar, och jag får hänvisa till de principer jag tidigare angivit. Frågan om ytterligare tjänster för fångvårdspastorer är också en prioriteringsfråga. Det bör noteras att det egentligen inte är fråga om en utbyggnad enligt motionärerna utan kanske mest att den nu arvodesbesatta verksamheten överförs till tjänster. Därför, och kanske främst med tanke på de övriga anspråk som står i kö, skulle jag vilja påstå att prioriteten för förslaget är mycket låg. I reservation b vid punkten 18 vidhåller folkpartireservanterna att riksdagen skall ta initiativ i frågor som redan beaktats. Den typen av förslag lär inte föra handlingen så särskilt långt framåt. Även under punkt 21 föreligger en reservation. Punkt 21 gäller den kriminologiska forskningen. Reservationen avser att betona vikten av en forskning rörande allmänpreventionens betydelse. Någon egentlig motsättning råder inte. Majoriteten har hänvisat till att detta forskningskrav som andra får ställas i sitt sammanhang inom den organiserade forskningsplaneringen. Det är ju inte bara vilja och värdering som kommer in. Även möjligheten att få resultat under olika betingelser bör prövas. Hur stor vikt man än lägger vid en forskningsuppgift av det ena eller andra skälet bör dock alltid riksdagens uttalande anstå tills en översikt av frågeställningar och möjligheter kan presenteras. Vad gäller den frivilliga kontaktverksamheten föreligger ett särskilt yttran de. I anledning av detta har fru Elvy Olsson gjort vissa reflexioner, som det kan vara lämpligt att säga några ord om. Det särskilda yttrandet får väl anses markera viljan att ge bidrag även till de centrala insatserna i KRUM:s verksamhet. Eftersom utskottet varit enigt om att inte anvisa mera pengar är frågan kanske akademisk. Majoriteten har därför nöjt sig med att konstatera att medel anvisats för innevarande år under total enighet på grund av likartade motionsyrkanden. Kriminalvårdsstyrelsen har ställt medel till förfogande på de grunder som riksdagen har avsett. Av de 100 000 kronor som riksdagen förra året beslöt skulle ställas till förfogande avsågs 40 000 kronor skola användas av KRUM:s olika lokala organisationer ute i landet. Det var inte KRUM nöjd med, utan begärde 50 000 kronor — alltså halva anslaget — för att täcka kostnaderna för lön, traktamente och reseersättning till en ombudsman. Inom KRUM rådde delade meningar om huruvida man skulle mottaga de 40 000 kronorna eller inte. De lokala organen av KRUM ville av allt att döma ha detta anslag till sin verksamhet, men KRUM:s förbundsstyrelse beslöt tacka nej till statsmedel när man inte fick 50 000 kronor till en ombudsman. Så ligger det till, men detta har ingenting med saken att göra nu eftersom utskottet enhälligt har föreslagit att vi skall fatta samma beslut som förra året.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

Herr talman! Jag skall endast ta upp två detaljfrågor — den ena med anledning av vad justitieministern yttrade om frivårdshotell. Justitieministern är tyvärr inte kvar Anslag till kriminalvården, m.m. i kammaren, men jag vill ändå säga att om han i begreppet frivårdshotell också inrymmer vad som brukar kallas inackorderingshem kan jag i allt väsentligt instämma med vad han sade. Det är dock en viktig distinktion som här bör göras. De personer, i regel frigivna från en fångvårdsanstalt, som placeras på frivårdshotell eller inackorderingshem är ofta sådana till vilka man av olika anledningar inte kan finna en vanlig bostad — åtminstone inte omedelbart. Dessa människor behöver ofta mera personlig omvårdnad och kanske även tillsyn än vad ett hotell i egentlig bemärkelse kan ge. I Borås byggs för närvarande ett frivårdshotell, vilket vi som verkar inom frivården där skulle önska som ett inackorderingshem. Vad är då skillnaden? Skillnaden måste anses vara den att på ett hotell kan vederbörande komma och gå till sitt hotellrum utan att det egentligen händer så mycket mer med hans verksamhet. I ett hem däremot kan man även på fritiden ge en viss service. Framför allt är det ett önskemål, åtminstone på det frivårdshotell jag har sett under uppbyggnad, att de intagna där skulle kunna äta sina måltider. De kommer annars att få bege sig från hotellet, som ligger en bit från centrum, till den centrala staden för att äta middag, och då är risken stor att de träffar olämpliga kamrater. Därigenom blir deras sociala situation inte längre så bra. Dessutom vore det önskvärt att de som förestår dessa hotell eller hem har en social utbildning på skyddskonsulentnivå, så att de kan ge råd, hjälp och stöd åt dem som bor där. Jag tror därför, herr talman, att det vore lyckligt om justitiedepartementet allvarligt övervägde att lämna planerna på frivårdshotell för att i stället planera inackorderingshem med det syfte som justitieministern angav. Jag skall ta upp ytterligare en detaljfråga. I annat sammanhang har justitieministern, enligt tidningsuppgifter, nämnt att han överväger att frigivning efter halva anstaltstiden skulle förekomma i ökad omfattning och kanske rent av bli det normala. Det kan förefalla vara en åtgärd av human art att låta de intagna bli fria redan efter halva strafftiden, Men det är inte så säkert att verkligheten kommer att motsvara förhoppningarna. Som ordförande i en övervakningsnämnd har jag sett att redan det nuvarande systemet med frigivning efter två tredjedelar av strafftiden kan vara en belastning i fall med lång återstående anstaltstid. I händelse av återfall till brottslig verksamhet eller misskötsamhet måste den frigivne räkna med att få avtjäna denna återstående tid. Denna risk kan vara ett stort problem. Jag tror att den nuvarande avvägningen, där anstaltstiden i regel upphör efter två tredjedelar av den bestämda strafftiden och därefter frivården tar vid, från både resocialiseringsoch human synpunkt är en lämplig avvägning.

Herr talman! Jag skall bara med ett par ord beröra det avsnitt av den fråga som vi här diskuterar och som herr Birger Andersson speciellt uppehöll sig vid, nämligen det som gällde en parlamentarisk utredning. Herr Andersson säger att det inte finns underlag för en ny utredning. Den linjen har väl i viss mån även herr Kaijser varit inne på. Jag skulle vilja fråga om det finns motiv för en utredning. Såvitt jag kan se är det fallet.

Det är så många frågor som anmäler sig. Som jag tidigare nämnt pågår utredningar, och det är bra att vi får en belysning av de olika avsnitt dessa utredningar sysslar med. Vad som emellertid är angeläget, framför allt i dagens läge, är att söka få en samlad överblick av kriminalvårdens framtida utformning och efter vilka linjer vi i fortsättningen skall arbeta. För närvarande pågår planeringsarbeten för nya anstalter av olika slag i skilda delar av vårt land. Man är osäker om det skall vara murar runt anstalterna. Det har till och med ifrågasatts om murar som har uppförts kring redan byggda anstalter skall rivas. Vidare råder osäkerhet om i vilken mån det skall finnas möjligheter till differentiering av det fångvårdsklientel som vi på ett eller annat sätt måste ta hand om vid våra anstalter. även många andra problem anmäler sig, vilka vi i dag inte har funnit någon lösning på. Om man frågar kriminalvårdsstyrelsen eller justitiedepartementet vilka handlingslinjer de har tänkt sig, så tror jag att man kommer att få ett ganska svävande svar. Det är säkerligen få områden i vårt samhällsliv där behovet av en utredning med uppgift att söka komma fram till klarare handlingslinjer är större än just på detta område.

Herr talman! Bara ett par ord med anledning av herr Per Jacobssons erinran om att mitt namn inte står antecknat vid den reservation som yrkar på en parlamentarisk utredning över hela fältet av fångvården just nu. Det pågår andra utredningar, bl.a. en som gjort en ingående undersökning av det klientel som vårdas på fångvårdsinrättningar. Denna utredning försöker att av tillgängligt statistiskt material få en uppfattning om betydelsen för de intagna av de olika behandlingsmetoderna under den tid de vårdats på fångvårdsinrättningar. Jag anser att den utredningen kan få bli färdig och visa om den ger någonting — om den över huvud taget ger någonting av värde som man kan bygga på — innan man star tar en ny utredning, som naturligtvis. under den första tiden till stor del kommer att syssla med exakt samma saker. Men jag är också på det klara med att om denna undersökning inte ger sådana resultat som man hoppas på, skall man så snart som möjligt göra en mer allomfattande parlamentarisk utredning av de problem som herr Jacobsson talar om.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

Herr talman! Vi har i dag ett stort utbud av varor och tjänster. Det krävs stora kunskaper för att hitta rätt, men det är mycket svårt att bli en upplyst konsument. Att kunna köpa rätt och att få äta näringsriktig mat är svårt därför att det råder sådan brist på upplysning. I detta avseende har hemkonsulenterna utfört ett mycket fint arbete, främst bland de människor som bor på landsbygden. Hemkonsulenterna är anställda av lantbruksstyreisen och har tidigare varit placerade vid hushållningssällskapen i länen. Efter den omorganisation av sällskapen som skedde för några år sedan är hemkonsulenterna numera placerade vid lantbruksnämnderna. Numera finns det inte några skillnader mellan lantbrukarhushåll och andra hushåll. Under naturahushållningens tid var skillnaderna stora. När inte längre dessa skillnader föreligger, finns det inte heller något motiv för att ha konsulenterna knutna till lantbruksstyrelsen och till lantbruksnämnd. Däremot finns det ett stort behov av upplysning. När det gäller att hitta en ny central anknytning för hemkonsulenterna tycker jag att det är lätt att finna en sådan, nämligen konsumentinstitutet. Vid institutet kan konsulenterna förses med material och nya undersökningsresultat. Den regionala anknytningen är kanske inte lika självklar. Delade meningar råder om huruvida konsulenter na skall vara knutna till länsstyrelse eller till landsting. Vi reservanter anser att flera skäl talar för en anknytning av konsulenterna till landstingen. Dessa visar redan nu stort intresse för hemkonsulenternas arbete, bl.a. genom bidrag och i vissa fall generösa sådana till avlöningar åt de icke personalförtecknade konsulenterna. När det i länen har visat sig att en enda konsulent inte räckt till så har en del landsting i omtanke om sina invånare hjälpt till. Bidrag har också utgått till en allmän kursverksamhet. Det är helt naturligt att landstingen har visat intresse för att ge information till sina invånare inom landstingskommunen. Upplysning i t.ex. kostfrågor är av mycket stor betydelse i den förebyggande hälsooch tandvården. Undersökningar visar att det råder stor okunnighet om olika livsmedels näringsvärde och därmed också om hur man komponerar en fullvärdig kost. Eftersom landstingens stora utgiftspost är sjukvårdskostnaderna blir hälsovårdsupplysningen inte bara av värde för den enskilda människan utan också en rent ekonomisk angelägenhet ur landstingens synpunkt. Vid den förebyggande hälsovården intar upplysningen om kostfrågor en central plats. Vid landstingens sjukhus och andra institutioner serveras i dag ett mycket stort antal matportioner. Förvisso föreligger även här ett stort behov av rådgivning. Några landsting har också inrättat tjänster som näringskonsulenter. Jag tror att det skulle vara till fördel om en samordning härvidlag kunde komma till stånd. Ett tungt vägande skäl för att hemkonsulenterna bör knytas till landstingen är det medborgerliga inflytandet. Landstingsvalda har politiskt ansvar och politiskt förtroende och bör leda arbetet på olika områden ut till invånarna. Om länsstyrelsen skulle utgöra den regionala anknytningen skulle man enligt konsumentutredningen kunna tänka sig någon form av samrådsgrupp. En sådan grupp skulle väl fungera som andra lekmannanämnder inom länsstyrelsen. Lekmannanämnden är naturligtvis tänkt som en demokratisering, men ofta har den spelat en underordnad och ganska passiv roll, tillsatt som den är utan politiskt ansvar. Eftersom man nu alltmer inser behovet av demokratisering och medborgerligt inflytande finner jag det välbetänkt att också knyta den viktiga hemkonsulentverksamheten till landstingen.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
Herr talman! Jag avstår från att yttra mig om huvudmannaskapet. Jag har inte deltagit i behandlingen av detta ärende. Det enda jag kan säga är att jag har varit med om att avge yttrande när konsumentutredningens förslag var på remiss hos en lantbruksnämnd. Vi ansåg att landstingen borde kunna vara huvudmän, men till den saken har ännu inte tagits slutgiltig ställning, och ärendet lär väl återkomma. I motionerna I: 470 och II: 543 har vi föreslagit ytterligare medelsanvisning för att tillföra länsstyrelserna i Malmöhus län och Göteborgs och Bohus län vardera en hemkonsulent. Enligt utskottets mening bör frågan om en vidgning av resurserna anstå till dess den slutliga prövningen av hemkonsulentutredningens förslag ägt rum. Anledningen till att dessa båda län bör få vartdera ytterligare en hemkonsulent är att varken Malmö eller Göteborg har någon konsulent. Det är orimligt att begära att konsulenten i Bohus län även skall betjäna Göteborg och därmed få ett arbetsområde med 700 000 människor. Jag utgår därför från att, när den slutgiltiga utformningen av utredningens förslag föreligger, hänsyn tas till de synpunkter som vi framfört i motionerna och att dessa två stora län får minst två hemkonsulenter vartdera.

Herr talman! I det nu diskuterade ärendet angående överförandet av ett 30-tal hemkonsulenter och åtta biträdestjänster från lantbruksnämnderna till länsstyrelserna har också frågan om huvudmannaskapet varit föremål för debatt. Landstingsförbundet har fått tillfälle att yttra sig i frågan. Landstingsförbundet har emellertid anfört att man inte anser att frågan är tillräckligt utredd. Den framtida inriktningen av hemkonsulenternas arbete är inte klarlagd, och därför har landstingsförbundet anfört att det är svårt att ta ställning till om landstingen eller länsstyrelserna skall vara huvudmän för hemkonsulenterna. Vi har i utskottet tagit fasta på detta remissyttrande. Ytterligare överväganden kommer att göras i samband med prövningen av hemkonsulentutredningens förslag, och då kommer man in på vad fru Elvy Olsson här talade om. Det blir möjligt att få en bättre överblick över hela frågan vid det tillfället. Vi har underrättat oss om att denna utredning sannolikt kommer att ta upp frågan och försöka klarlägga vem som lämpligen skall vara huvudman för framtiden och även vilken inriktning hemkonsulenternas arbete skall ha. Mot denna bakgrund har vi tillstyrkt departementschefens förslag, och jag ber, herr talman, att få yrka bifall till detta. Vad gäller motionerna har vi sagt att vi inte för dagen vill ta ställning till någon utökning av resurserna i detta sammanhang utan att den frågan bör avgöras i samband med det slutliga ställningstagandet.

Herr talman! Om man skall döma efter herr Svenssons inlägg skulle huvudmannaskap och regional anknytning kunna ändras litet då och då. När man tar ställning nu, är det troligtvis för ganska lång tid framöver. Om det skulle råda så stor ovisshet i dag, vore det mer logiskt att säga att när det nu kommer en stor utredning då väntar vi med att ta ställning nu, och har kvar den anknytning vi har nu, nämligen till lantbruksnämnden. Herr Svensson hänvisar till remisssvar från landstingsförbundet. Det finns många instanser, flera landsting, som har yttrat sig positivt. De är villiga att ta på sig denna uppgift och finner anknytningarna naturliga med tanke på det intresse som landstingen har av kostfrågor och med tanke på att man eftersträvar större medborgarinflytande. Men jag kan hålla med om att remissvaret från landstingsförbundet är litet svävande. Jag tolkar det så att man kanske är rädd för att ta på sig kostnader och i detta skede är litet avvaktande. Om vi däremot, som jag sade tidigare, ser på de svar som kommit från de olika landstingen, finner vi att tongångarna är annorlunda.

Herr talman! Till statsutskottets utlåtande nr 12 har vid punkten 6, som handlar om lantmäteriet: förrättningsoch uppdragsverksamhet, fogats tvenne Om en översyn av lantmäteritaxan blanka reservationer, som båda avser en översyn av lantmäteritaxan. Båda ansluter sig till ett motionspar I: 690 och II: 746, där jag står som huvudmotionär i denna kammare. I detta motionspar har vi yrkat: Jag vill i detta sammanhang påpeka att stadsmätningstaxorna sedan ett par årtionden är synkroniserade med lantmäteritaxan, varför det som sägs om den ena även gäller för den andra. Herr talman! Jag skall inte här gå in på någon närmare analys av utvecklingen på detta område. Vad som anförts i motionerna torde vara talande nog.

Jag är även fullt medveten om att här inte står att vinna någon ändring i vad ett i stort sett enigt statsutskott föreslagit. Jag skall därför avstå från något yrkande. Med den praktiska erfarenhet på fastighetsbildningsområdet som jag vågar påstå att en 40-årig verksamhet inom skilda delar av landet givit mig, kan jag inte undgå att här påtala den skada som ett mycket kostsamt lantmäteriförfarande för med sig. Allmänheten undviker att söka legala lösningar av sina fastighetsproblem och går genvägar på samma sätt som man fordom gjorde i Dalarna. Detta har medfört stora problem som det både i början av 1800-talet och under innevarande århundrade kostat statsverket mycket arbete och dryga kostnader att reda ut. Det är därför i hög grad en samhällsuppgift att underlätta ordning och reda på det här området. På två linjer har fördyringen skett. Kostnadstäckningen har successivt höjts till närmare full kostnadstäckning utom för rationalisering av jordbruk och skogsbruk, där man 1968 stannade vid en höjning till 80 procent. Vidare har tidsersättningen trots rationalisering av arbetet stigit mer än något känt index. Vad sägs om kostnaden för en avstyckning som 1947 var 35 kronor, vilket för all del då var orimligt lågt, men i dag har stigit till 900 kronor eller mer? Ersättningen till en distriktslantmätare har stigit från 1:50 kr. per timme eller 12 kr. per dag år 1947 till 102 kr. per timme den 1 januari i år. Jag vet att mina medmotionärer genom egen verksamhet och kontakter med sina valmän är medvetna om de praktiska konsekvenserna av att fastighetsägarna undviker att legalt lösa oklarheter och problem av olika slag, t.ex. omreglering av andelstalen i vägsamfälligheter. Vårt hopp nu är att man i samband med den nyss remissbehandlade utredningen ”Ett nytt lantmäteri” allvarligt begrundar dessa frågor och kommer till en mer framsynt lösning. Vi hoppas också att inte alltför många olyckor skall hända under tiden. För egnahemsbyggandet är givetvis de dryga taxorna ett led i dyrare boendekostnader, men där är man för byggnadslov och belåning tvingad att gå den legala vägen. Så är det inte på en mängd områden som alla är av betydelse för rättssäkerheten på lång sikt, t.ex. gränsbestämningar, där kostnaderna ibland blir större än de värden varom tvist råder. Så är det inte heller för t.ex. markupplåtelser av mindre omfattning, som antingen inte på något sätt legaliseras eller ersättes med nyttjanderättsoch servitutsupplåtelser, vilka många gånger inte ens säkerställes genom inteckning. Det blir domstolarna som i framtiden får klara ut de tvister som förr eller senare uppkommer i sådana sammanhang. Då det, herr talman, är ofrånkomligt att de frågor jag berört måste lösas, har jag med mitt inlägg velat varna för och fästa uppmärksamheten på problemet. När vår nya fastighetsbildningslag träder i kraft blir frågan ännu mer brännande, eftersom fastighetsbestämningen då kommer att omfatta även lösande av nyttjanderättsoch servitutsfrågor, vilka är mycket oklara på många håll i vårt land. Av skäl som jag tidigare framfört har jag inte velat ställa något yrkande.

Herr talman! Jag skulle föreställa mig att om man kunde foga samman alla de anföranden som i den svenska riksdagen hållits i rösträttsfrågan så skulle det bli ett ganska rejält anförande. Det skulle förmodligen räcka inte bara i timmar och dagar utan i veckor och månader. Vad innehållet beträffar skulle det säkerligen visa sig vara ett ganska brokigt potpurri av politisk förkunnelse, även om det skulle finnas en viss enhetlighet i tonart från tid till tid. Att rösträttsfrågan varit aktuell alltifrån tvåkammarriksdagens första år till dess sista kan förvisso te sig en aning förbryllande. Man skulle å ena sidan tycka att en i grunden så enkel fråga för länge sedan skulle ha fått sin slutliga lösning. Å andra sidan förändras samhället ständigt, vilket gör att gamla argument och beprövade åsikter inte längre har samma innebörd och karaktär. även om den politiska mognaden bland ungdomen självfallet i rätt hög grad är en funktion av biologiska och psykologiska tillväxtmekanismer hos människan kan man inte komma ifrån att vissa förändringar i den politiska miljön, som har betydelse i detta sammanhang, ägt rum under senare år. Utbildningsexplosionen under 1960 talet har skapat ett helt nytt läge — det torde vara ett obestridligt faktum att dagens 18-åringar är betydligt bättre rustade att självständigt ta ställning i politiska frågor än tidigare generationer av röstberättigade. Den politiska informationen i massmedia — press, radio och TV — har skapat helt andra möjligheter att hålla sig underrättad om vad som händer inte bara i vårt eget land utan också runt om i världen. Det finns ingen anledning att tro att inte utvecklingen i dessa båda avseenden fortgår i samma riktning under 1970-talet. I ett annat avseende har emellertid en försämring skett. Den utgör dock ett skäl till att man bör vidga möjligheterna för de unga att aktivt engagera sig i det reguljära politiska livet. Den utomordentligt värdefulla skolning i och till demokrati som i stor utsträckning skett i och med att ungdomarna engagerats i olika folkrörelser — den fackliga rörelsen och i skilda ideella rörelser — tycks ha förlorat något av sin betydelse. Detta hänger självfallet samman med att många går kvar i skolan längre än tidigare och sedan fortsätter direkt i olika eftergymnasiala utbildningsanstalter i stället för att slussas in i arbetslivet och där komma i kontakt med äldre arbetskamrater. Det är risk för att ungdomens politiska verksamhet helt isoleras från samhället i övrigt och att man utvecklar en egen politisk moral, som inte alla gånger är acceptabel ur demokratisk synpunkt. Vi har sett exempel på detta på många håll ute i världen i det som gått under beteckningen ungdomsrevolten. Vi har också sett sådana tendenser i vårt eget land — i vissa fall tendenser till politiskt våld — senast i det politiskt betingade attentatet mot den rättspsykiatriska institutionen i Lund. Den fråga som i dag skall avgöras gäller i första hand förslag om sänkning av rösträttsåldern med ett år. Konstitutionsutskottets majoritet har yrkat avslag med motivering att frågan skall prövas av grundlagberedningen och att riksdagen inte skall föregripa denna prövning. Detta är ett argument och en inställning som vi inom mittenpartierna inte kan förstå och acceptera. Att frågan om att eventuellt knyta rösträtten direkt till en viss ålder och inte till ett visst födelseår kan kräva en närmare utredning av teknisk art är vi fullt medvetna om. Men att en sänkning av den nu gällande rösträttsåldern med ett år, utan några andra förändringar, skulle kräva en särskild prövning kan vi inte inse. Vad är det egentligen som skall prövas? Är det ungdomens politiska mognad? Det kan väl ändå inte gärna vara så, att herrarna i grundlagberedningen besitter någon alldeles speciell vishet i den frågan, som gör att riksdagen måste vänta tills de prövat färdigt. Visst skall riksdag och regering som regel invänta utredningsresultat, men ibland mal utredningskvarnen så långsamt att det inte är tillrådligt att vänta, och ibland söker man säkerligen medvetet komma ifrån ett ställningstagande genom att skjuta över frågan till en utredning. Jag erinrar mig ett danskt talesätt, som i svensk översättning låter: att intet skulle ske då satte han i världen in Jag är rädd för att nämnde potentat har ett finger med även i det här spelet. Frågan är nämligen så enkel att den knappast behöver utredas. Det är i stället en fråga om politisk vilja. Och det är angeläget att det vilande grundlagsförslaget antas i år, så att reformen kan tillämpas vid 1973 års val. I annat fall skulle reformen inte kunna genomföras förrän till 1976 års val. Vad frågan gäller är detta enkla: Skall svenska medborgare, som enligt lag får ingå äktenskap och därmed så att säga fått samhällets formella sanktion att skaffa barn till världen som de själva får ta ansvaret för, inte ha rösträtt vid val till riksdag och kommunala församlingar? Skall svenska medborgare, som anses kapabla att fullgöra självständiga och ofta ansvarskrävande uppgifter i arbetslivet och som betalar en stor del av arbetsinkomsten i skatt, inte anses mogna att vid valen tala om, vilket politiskt parti de sympatiserar med? Och skall inte svenska medborgare, som enligt lag är skyldiga att fullgöra värn plikt, ges möjlighet att inverka på kommunens och rikets styrelse? Den socialdemokratiska majoritetens ställningstagande i denna fråga visar att den käcka marschen mot nya djärva mål, som det talats så mycket om, förbytts i på stället marsch. Den djärva politiska viljan tycks ha förbytts i likgiltighet, tveksamhet och försiktighet. Men det synes av allt att döma finnas ungdomsrevoltörer både inom det socialdemokratiska partiet och i moderata samlingspartiet. Det glädjande har nämligen i dag inträffat att andra kammaren bifallit förslaget om sänkt rösträttsålder. Första kammaren har nu det utsökta tillfället att i handling visa att den besitter inte bara mognad i åldersmässigt avseende — det är ju det som ofta förknippas med första kammaren — utan också politisk framsynthet och tro på ungdomens möjligheter att ta ställning i politiska frågor och dessutom det mått av egen ungdomlig djärvhet som krävs för att bifalla förslaget om en sänkning av rösträttsåldern med ett år. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till den till konstitutionsutskottets utlåtande fogade reservationen.

Herr talman! Centerpartiet har under en följd av år tillsammans med andra partier framfört krav om en sänkning av rösträttsåldern. I motionerna 1: 546 och II: 632 föreslås att rösträtt skall erhållas sedan vederbörande fyllt 18 år. Det är vad motionerna innehåller i år. Vi har dock under motionernas behandling i konstitutionsutskottet varit med om en kompromiss och anslutit oss till reservationen om en sänkning av rösträttsåldern till året efter det vederbörande fyllt 18 år. Kravet avser då givetvis val till såväl riksdag som kommunala församlingar. Även om vi så sent som år 1968 sänkte rösträttsåldern till att gälla året efter det att vederbö Om sänkning av rösträttsåldern rande fyllt 19 år, finns det säkerligen, som herr Richardson tidigare har påpekat, i dag många skäl som talar för en ytterligare sänkning av rösträttsåldern. Vi har nu en situation där de unga betydligt tidigare än förr frigör sig från sin närmaste omgivning och samtidigt därmed stimuleras att fatta egna beslut. Vi har den förbättrade skolundervisningen, utvecklingen av kommunikationerna, särskilt massmedia, som har fört alla medborgare och inte minst de unga närmare de politiska problemen. Denna kombination av olika faktorer har kraftigt bidragit till att ge de unga större förutsättningar för att engagera sig i de politiska ställningstagandena. Jag tror också, i motsats till herr Richardson, att den skolningsverksamhet som de politiska ungdomsförbunden bedriver bidragit till ökad politisk medvetenhet hos de unga. Detta har också bekräftats genom ett ökat valdeltagande från ungdomen i de senaste valen. Utskottet har i sin skrivning hänvisat till att frågan om en ytterligare sänkning av rösträttsåldern prövas av grundlagberedningen och förordar därför att riksdagen inte bör föregripa denna prövning utan att de föreliggande motionerna bör överlämnas till grundlagberedningen. Detta kan i och för sig tolkas som en välvillig skrivning, men man bör då beakta att ett sådant beslut skulle betyda att en förstagångsväljare inte enligt nuvarande bestämmelser får möjlighet att utnyttja sin rösträtt förrän det år då han eller hon fyller 22 år, detta på grund av valperioderna och de gemensamma valtillfällena.

Med hänvisning till vad jag tidigare anfört om ungdomens möjligheter att i dag följa med och sätta sig in i de politiska problemställningarna anser jag att vi bör kunna sänka rösträttsåldern redan nu, i varje fall till året efter det att vederbörande fyllt 18 år.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

Herr talman! Det finns ett socialdemokratiskt ”motionssystem” som ligger bakom vårt engagemang här i dag. Det är tre motioner som omfattar frågorna om rösträtts-, valbarhetsoch myndighetsålder, betraktade som helhet. Vad vi nu diskuterar är konstitutionsutskottets utlåtande om rösträttsåldern. Herr Richardson har räknat upp de sakskäl som talar för en sänkning av den. Dessa skäl är kongruenta med vad vi har anfört i den motion som innehåller motiveringarna till våra tre motioner. Jag kan i allt instämma i herr Richardsons motiveringar, men jag skall återkomma till om jag kan instämma i hans slutsatser. Jag vill bara stillsamt reagera något emot den gliring herr Richardson gav socialdemokraterna. Hade han inte gett oss den, hade jag inte behövt gå upp i talarstolen utan bara kunnat instämma i vad han sade. Situationen är i dag den att vi har en folkparti-centerpartireservation som tar upp yrkandet i en av våra motioner. Det finns ingen anledning att komplicera någon voteringsordning med att gentemot den ställa motionsyrkandet. Det vållar dessutom vissa tekniska problem eftersom man i motionsyrkandet inte har haft anledning att ta upp frågan huruvida detta beslut skall bli ett vilande beslut, vilket i dagens läge är nödvändigt. Vad jag skulle vilja framhålla är att vi kanske hade önskat, att man också tog upp frågan om valbarhetsåldern, men vi kan låta oss nöja med att man i reservationen hänvisar till grundlagberedningen och att alltså dessa frågor, liksom även frågan om den omedelbart inträdande rösträtten, tas upp i grundlagberedningen. Vad som däremot skiljer oss åt är att motionärerna har sett detta som ett sammanhängande komplex och att frågan om mognaden att delta i landets styrning inte borde vara så skild från frågan om mognaden att sköta sina egna affärer. Vi har svårt att se konsekvensen i detta. Om man skall vara elak kan man fråga sig hur en ledamot av denna kammare, som har skrivit under en mittenpartimotion om sänkning av rösträttsåldern, sedan kan vara med och besluta avslag då det gäller sänkning av myndighetsåldern. När jag nu i alla fall slutar med att instämma i yrkandet om bifall till reservationen, så är det med hänvisning till att jag i likhet med min medmotionär i andra kammaren också avser att yrka bifall till vår motion beträffande myndighetsåldern i samband med kammarens behandling av första lagutskottets utlåtande nr 3.

Herr talman! Herr Hansson talade på ett sådant sätt att man egentligen borde haft första lagutskottets utlåtande framför sig för att se utgången. Det verkar som om det skulle styra det följande ställningstagandet. Jag kan förstå detta, ty när man inom konstitutionsutskottet haft att behandla denna fråga — inte bara nu utan även tidigare — så har man ansett att det råder ett klart samband mellan myndighetsåldern och rätten att få delta i allmänna val. Detta har varit anledningen till att behandlingen av frågan ibland har gått litet långsamt. Den saken beror också på att man har önskat en viss likformighet be träffande myndighetsåldern i Norden, och det har även uppnåtts. Det finns ett klart samband mellan myndighetsoch rösträttsålder. Att gå ifrån myndighetsåldern och sänka rösträttsåldern under denna innebär, vad jag kan förstå, ett avsteg ifrån de principer som man har tillämpat och fortfarande tilllämpar i detta land. Detta skulle innebära att man skulle ha rätten att vara med att välja företrädare, men man skulle själv inte vara valbar därför att man icke är myndig. I det stycket talade ju också herr Hansson för sin motion. Såsom utskottet framhåller kommer hela denna fråga att behandlas av grundlagberedningen i dess fortsatta arbete.

Herr talman! När vi tidigare och i år har resonerat om dessa frågor har vi alltså funnit att det finns ett klart samband mellan bestämmelserna. Vi har även funnit att frågan är föremål för prövning. Grundlagberedningen kommer att framlägga förslag.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

Herr talman! Eftersom herr Georg Pettersson apostroferade mig, kanske det är lättare för mig än för de föregående talarna att ta upp frågan. Herr Georg Pettersson och jag är ju dess bättre helt och hållet överens. Det finns en klar koppling, som kanske inte har varit lika angelägen för reservanterna i utskottet. Denna koppling vill vi återkomma till i ett senare ärende. Ett meningsuttalande från riksdagen i detta stycke kan vara användbart även för grundlagberedningen.

Herr talman! Konstitutionsutskottets ordförande och även herr Hansson utgår från att det är självklart att det skall vara en koppling mellan myndighetsåldern och rösträttsåldern. Det är helt naturligt att de ungefärligen måste sammanfalla. Men herrar Georg Pettersson och Hansson utgår från vad som skall bevisas. Ange något skäl till att myndighetsåldern och rösträttsåldern skall sammanfalla fullständigt! Något skäl har ju inte redovisats. Herr Georg Pettersson påstår att man inte skall göra ett avsteg från den principen. Men situationen just nu är ju sådan att man kan ha rösträtt utan att vara myndig. Det gäller i varje fall under några månader. Jag önskar alltså att ett sakligt skäl till att det skall vara identiska bestämmelser presenteras. Det sägs att det skulle vara konstigt om den som inte är valbar skulle få vara med och välja. I viss mån har vi samma situation just nu. Såvitt jag vet får många som nu inte har rösträtt vara med och bestämma vid nomineringen av kandidater till riksdagen. Det är ju en mycket väsentlig fråga. Ingen reagerar väl särskilt mot detta förfarande. Det antyddes också något om de internationella förhållandena. Då kan det vara skäl att notera att 18-årsgränsen är en mycket vanlig åldersgräns när det gäller rösträtten. Det gäller England, vissa delstater i Västtyskland och, såvitt jag vet, hela Östeuropa.